Sedan kammaren sist var samlad har en av våra kamrater, fru Mary Holmqvist, gått ur tiden. Mary Holmqvist avled den 16 juni. Hon bevistade i år sin tjugoandra riksdag. Vid sin bortgång var hon riksgäldsfullmäktig, ledamot av skatteutskottet och riksskatteverkets styrelse. Under en lång följd av år har hon gjort värdefulla insatser som ordförande eller ledamot i statliga utredningar. Hon var också verksam inom sitt hemlän. Bl. a. utförde hon ett betydelsefullt arbete som barnavårdsman. Mary Holmqvist var väl rustad för fortsatt samhälleligt arbete. Hennes personliga uppträdande präglades av anspråkslöshet och vänlighet. Hennes vilja och förmåga att även under den tid hon varit drabbad av sjukdom fullgöra anförtrodda arbetsuppgifter väckte beundran. Vi lyser frid över hennes minne.

Denna plan motsvarar med ett undantag det förhandsmeddelande som sändes ut i mitten av augusti. Ändringen avser tidpunkten för bordläggningsplenum tisdagen den 22 oktober som nu utsatts till kl. 10.00 för anmälan och omedelbar remiss till utskott av Kungl. Maj:ts proposition nr 150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. Av tidplanen framgår vidare att sessionen beräknas pågå t.o.m. lördagen den 14 december. Den första frågestunden äger rum torsdagen den 24 oktober med början kl. 14.00. Då besvaras frågor som inlämnas senast kl. 12.00 fredagen den 18 oktober. Kammarens första arbetsplenum hålls onsdagen den 23 oktober kl. 10.00. En allmänpolitisk debatt anordnas onsdagen den 6 november kl. 10.00 med eventuell fortsättning torsdagen den 7 november kl. 10.00 och fredagen den 8 november kl. 9.00. Vid torsdagens och fredagens sammanträden kan också utskottsbetänkanden upptas till avgörande. Sammanträdestiderna har bestämts enligt samma principer som tillämpats under senare år. Arbetsplena på fredagar har dock utsatts till kl. 9.00 i stället för kl. 10.00. Kvällsplena anordnas inte tisdagen den 3 och torsdagen den 5 december. Jag vill slutligen erinra om att till kammarens ledamöter utdelats förteckningar över dels propositioner avsedda att föreläggas riksdagen under höstsessionen, dels uppskov till höstsessionen med behandlingen av vissa ärenden, dels ny riksdagsledamot fr.o.m. höstsessionen 1974. Särskilda meddelanden har utarbetats angående riksdagens arbete m.m., riksdagens utrikeskontakter och riksdagens skoltjänst.

Herr talman! Kommunikationsministern har i en tidningsintervju nyligen tillkännagivit att det enligt hans mening blir ”nödvändigt att lägga ned flera olönsamma järnvägar för att ordna kollektivtrafiken i mera vettiga former”. Det innebär en fortsättning — efter ett avbrott under några år — på den politik som regeringen och statens järnvägar sedan länge fört. Företagsekonomiska motiveringar anförs fortfarande som motiv. Det påstås vara ekonomiskt förmånligare ur SJ:s synpunkt att lägga ner tågtrafiken och i stället ombesörja trafiken med bussar. Det kan emellertid inte anses vara till fyllest att grunda ställningstaganden i detta avseende på enbart företagsekonomiska bedömningar. Trafikgrenarnas kostnadsansvar måste baseras på en samhällsekonomisk totalkalkyl kompletterad med sociala och miljömässiga avvägningar mellan olika trafikgrenar och med hänsyn till deras konsekvenser i olika delar av landet. Vidare måste de minst energikrävande trafikgrenarna stimuleras. Synpunkter av detta slag har vid upprepade tillfällen framförts i riksdagen och tidigare under 1974 har riksdagen uttalat att den trafikpolitiska utredningen bör få i uppdrag att göra en totalbedömning av järnvägarnas framtida roll. Det stod enligt trafikutskottets mening ”alldeles klart att järnvägarna även i framtiden måste spela en betydande roll för både godsoch persontransporter”. Vidare framhöll utskottet att ett klargörande uttalande om statsmakternas avsikt att tilldela järnvägarna en mera betydande roll i den framtida transportförsörjningen var i hög grad motiverat. Riksdagen slöt sig till denna uppfattning. Utgångspunkten bör vara att järnvägarna skall bibehållas i största möjliga utsträckning. Det uttalande som kommunikationsministern nu gjort strider av allt att döma mot riksdagens uppfattning och måste samtidigt anses ställa den trafikpolitiska utredningens arbete i ny dager. Ett förtydligande av statsrådet i detta avseende framstår som nödvändigt En betydande del av det svenska järnvägsnätet är företagsekonomiskt olönsam. Kommunikationsministern räknar med växande olönsamhet och menar att statsbidrag till miljardbelopp kommer att krävas ”inom 6-7 år” Det råder knappast några delade meningar om att den kollektiva trafiken drar kostnader som inte går att täcka på kommersiell väg. Det måste dock vara en strävan att öka järnvägarnas attraktivitet och därigenom hålla tillbaka kostnadsökningarna. Det finns anledning erinra om att tågresandet ökat under det senaste året, ett förhållande som också borde påverka verksamheten vid de olönsamma bandelarna i gynnsam riktning Med hänvisning till det anförda anhåller jag om kammarens medgivande att till herr kommunikationsministern få ställa följande fråga Räknar statsrådet med att trafikpolitiska utredningen skall fullfölja sitt arbete enligt sina direktiv och de intentioner som riksdagen våren 1974 gav uttryck åt?

Herr talman! Förändringarna i världsekonomin under det senaste året har drabbat många u-länder hårt. Fattiga länder som redan tidigare stod på katastrofens brant får nu alla utvecklingsplaner stäckta. Svält och misär är verklighet för miljontals människor — inte bara farhågor för framtiden: Det råder brist på spannmål. Produktionen av konstgödsel är för liten. Det som finns har inte u-länderna råd att betala. Enbart oljeprishöjningarna innebär för de u-länder som inte själva är betydande oljeexportörer en kostnadsökning på 30-35 miljarder kronor under 1974. Det var mot denna bakgrund FN:s generalförsamling samlades till extra session i våras. Generalförsamlingen beslöt bl.a. om ett handlingsprogram för stöd till de icke oljeproducerande u-länder som drabbats hårdast av prishöjningarna. Stödet skall sättas in dels i form av en räddningsaktion för att snabbt återställa den nödvändiga importnivån, dels i form av en särskild fond för mer långsiktigt bistånd. Sedan i våras har läget ytterligare förvärrats. Det akuta biståndsbehovet för en grupp på 32 särskilt drabbade u-länder har för 1974 uppskattats till 2,3 miljarder dollar och för 1975 till samma belopp. Halva detta behov finns i två länder: Bangladesh och Indien. Enligt en aktuell bedömning får Bangladesh i år ett underskott i sin betalningsbalans på 375 miljoner dollar och Indien ett underskott på 820 miljoner dollar. Underskottet nästa år beräknas växa ytterligare. För Bangladeshs del motsvarar det ca 30 procent av total import. I detta läge — och inför den hotande världsvida brist på spannmål som tas upp vid FN:s livsmedelskonferens i november — skärps kraven på solidariska insatser av industriländerna och de oljeproducerande länderna. Samtidigt är risken stor att industriländerna är så upptagna av stora egna ekonomiska problem att de inte har kraft att leva upp till sitt ansvar gentemot de folk som har det åtskilligt värre ställt. Det hittills utlovade nödhjälpsbiståndet till de 32 särskilt drabbade uländerna uppgår till ungefär hälften av det akuta behovet under 1974 och 1975. En stor svårighet tycks också vara trögheten i utbetalningarna av utlovat bistånd. Sverige måste i enlighet med vad riksdagen uttalade i våras ge konkreta och långtgående utfästelser om stöd till de insatser för de hårdast drabbade u-länderna som nu till sin konkreta utformning diskuteras vid FN:s pågående generalförsamling. Stödet bör, för att riksdagens beslut från i våras skall anses uppfyllt, vara av sådan storleksordning att enprocentsmålet som planerat nås 1974/75, dvs. ca 500 miljoner kronor utöver vad riksdagen redan anslagit för innevarande budgetår. Att vi uppfyller detta löfte till u-länderna är en moralisk nödvändighet. Samtidigt som svälten breder ut sig i stora delar av den fattiga världen får Sverige i år en rekordskörd som vid försäljning på världsmarknaden ger opåräknade exportinkomster på drygt en miljard kronor. Förutom att uppfylla enprocentsmålet och göra allt för att via FN få till stånd kraftinsatser för att häva katastrofen i framför allt Indien och Bangladesh bör regeringen också överväga om inte en större del av det svenska spannmålsöverskottet kan gå till katastrofbistånd och till lagring för att öka tryggheten i fråga om livsmedelsförsörjningen i världen under nästa år. Under hänvisning till vad som här anförts hemställer jag om kammarens Onsdagen den 16 oktober 1974 vanden att få till stånd de nödvändiga och av FN:s extra generalförsamling tillstånd att till fru statsrådet Sigurdsen få ställa följande frågor: 1. Hur bedömer statsrådet möjligheterna att inom FN nå framgång i strä och vad har Sverige gjort för att genom konkreta utfästelser och på annat sätt bidra till en sådan framgång? 2. Till vilka ändamål avser regeringen att anslå de ca 500 miljoner kronor ytterligare utöver redan anslagna medel som är en konsekvens av vårriksdagens beslut beträffande enprocentsmålet? 3. Avser regeringen att möjliggöra att en större del av årets svenska spannmålsöverskott kan användas för katastrofbistånd och internationell beredskapslagring?

Herr talman! I augusti månad meddelades att avtal slutits med Demokratiska republiken Vietnam angående bl.a. svenskt stöd till ett skogsindustriprojekt och ett barnsjukhus. I det förra fallet skulle det röra sig om ett svenskt bistånd av 770 miljoner kronor fördelat på fem år, i det andra fallet om 90 miljoner kronor. Sjukhusprojektet har icke föranlett några delade meningar. I fråga om skogsindustriprojektet anmäldes i statsverkspropositionen att den s.k. förprojekteringen var på väg att avslutas, att kalkylerna var osäkra och att de sannolikt skulle komma att överstiga 500 miljoner kronor. Utskottet påpekade att projektet var ”den största enskilda biståndsinsats som hittills planerats av de svenska myndigheterna”. Vårt land kan enligt vad utskottet erfarit komma att bestrida betydligt mer än en halv miljard kronor för denna insats som ”under en följd av år kommer att ställa stora krav, delvis av principiellt nytt slag, på de i insatserna deltagande svenska parterna”. Förprojekteringen av insatsen beräknas vara genomförd inom kort, varefter slutgiltigt ställningstagande om genomförandet borde göras enligt utskottet Om innehållet i det sedermera i augusti undertecknade avtalet har riksdagen veterligen icke erhållit någon information. Ej heller har såvitt bekant är utrikesutskottet underrättats om bestämmelserna i avtalet. Detta är så mycket mera förvånande som tidigare inför utskottet muntligen redovisats ett antal vid den tidpunkten olösta problem i samband med investeringen Med anledning härav anhåller jag om kammarens tillstånd att till biståndsministern, fru statsrådet Sigurdsen, framställa följande frågor 1. Borde icke riksdagen med hänsyn till skogsprojektets storleksordning och risktagandena i samband med investeringen i Nordvietnam ha underställts innehållet i avtalet innan detsamma gjordes definitivt? 2. Anser icke statsrådet att ett belopp av denna storleksordning och denna karaktär till ett enda land, vilket därjämte erhåller mycket betydande belopp från andra länder, är ägnat att ge intryck av obalans i den svenska biståndspolitiken? 3. Anser icke statsrådet att vår biståndspolitik, för att få stöd av så bred opinion som möjligt, bör utformas så att rimlig balans eftersträvas mellan Nr 101 olika mottagarländer och olika former av bistånd under iakttagande av bl.

Herr talman! I den svenska demokratin utgör den kommunala självstyrelsen en av hörnstenarna. Den erbjuder och skall garantera de enskilda människorna möjligheter att vara med och forma det samhälle som de lever i och att i gemenskap skapa en god och utvecklande både näroch totalmiljö. För centern, som ser ett decentraliserat samhälle som ett övergripande politiskt mål, är det en självklar och väsentlig uppgift att med kraft verka för att förstärka och fördjupa den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. , Denna centerns politiska viljeinriktning har kommit till uttryck i kontinuerliga förslag och insatser genom åren. Jag vill i detta avseende erinra om centerns ställningstagande vid kommunblocksreformens antagande år 1962. Vi hävdade den gången bestämt att ingen sammanslagning skulle ske utan att en ordentlig genomlysning gjordes av den kommunala självstyrelsens problem vid en sammanslagning enligt blockindelningsnormen. Vi hävdade den gången bestämt att det var nödvändigt med en sådan genomlysning av demokratiproblemen. Det var ju alldeles uppenbart att det skulle uppstå många svårigheter i kontakter mellan människorna och de kommunala organen i de nya stora kommunerna med ibland mycket långa avstånd och med en oerhörd reducering av de kommunala förtroendemännens antal. Vi menade också att sammanläggningen skulle vara frivillig för kommunerna. Denna frivillighet fanns i princip ända till 1969, men sedan upphörde den att existera. Tvångssammanläggningslagen togs mot våra bestämda protester. Det är att beklaga att man inte redan i början på 1960-talet gjorde en övergripande analys och utvärdering av den kommunala självstyrelsens betingelser vid organisationsförändringar i indelningen. Att det inte gjordes innan kommunindelningen blev ett obligatorium är ju ändå mera beklagligt. I detta panorama ingår ju också länsdemokratifrågorna. Senare har utredningar kommit till. Den senaste utredningen på länsdemokratiområdet är länsberedningen, som nyligen avlämnat sitt betänkande. Utredningen om den kommunala demokratin avser att lägga fram Det skulle vara lockande att redan nu ta upp länsberedningens betänkande till diskussion. Jag skall dock avstå från detta men vill ändå säga att majoriteten i utredningen har inte flyttat fram positionerna nämnvärt mot en verklig länsdemokrati. Landstingens ökade uppgifter och deltagande i länsplaneringen enligt utredningens förslag är ett steg mot förverkligandet av centerns målsättning att det är länets befolkning som genom direkta val på länsnivå skall ta huvudansvaret för planeringen och för fördelningen av ramresurser samt att med de besluten garantera den inomregionala balansen. Att decentralisera uppgifter från riksnivå ned till länen måste också vara ett framsteg när det gäller att flytta besluten närmare människorna. Därvid bör också byråkrati och krångel minskas liksom den statliga kontrollapparaten över huvud taget. Det förslag när det gäller val till länsstyrelser som utredningens majoritet lägger fram är förvånande. Man kan utan vidare säga att det är ett steg tillbaka. Landstingen, som nu väljer fem av elva ledamöter, skall enligt majoritetens förslag fråntas denna sin suveräna rätt att välja ledamöter. Valet av länsstyrelserna skall, enligt det förslaget, i fortsättningen i sin helhet göras av regeringen. På ett område gör utredningen en bra positionsbestämning — nämligen när det gäller samspelet mellan landsting och primärkommuner, vilka enligt utredningen skall komplettera varandra. Det är bra att det blir sagt — därför att det har förekommit många missuppfattningar i diskussionen om överkommuner eller icke. På den primärkommunala nivån är det många frågor som måste besvaras och många problem som måste lösas. Utredningen om den kommunala demokratin har att lägga fram förslag på en rad områden. Kommunindelningsreformen bör utvärderas. Målsättningen måste vara att erhålla kommuner som fungerar tillfredsställande ur demokratisk synpunkt. Särskild uppmärksamhet måste därvid ägnas åt befolkningsmässigt och ytmässigt mycket stora kommuner. Det är, som utskottet framhåller, angeläget att en utredning görs av den kommunala demokratins utveckling efter indelningsreformen. Den forskning som nu pågår bör dock få slutföras, och det är också naturligt att utredningen om den kommunala demokratin får lägga fram sina förslag, innan ställningstagande sker. En central fråga för den kommunala demokratin är kommunernas ekonomiska situation. Den kommunala beskattningsrätten, som nu är inskriven i grundlagen, är därvid en avgörande garanti för den kommunala självstyrelsen. Ordföranden i kommunalekonomiska utredningen, förre kommunalkamreren Sven Ekström, sände häromdagen upp en försöksballong som gällde borttagande av den kommunala beskattningsrätten. Sådana förslag måste bestämt avvisas. Den reaktionen har kommit från många håll, och jag tycker att det var välgörande att den var både omedelbar och kraftig. Men lika klart som att kommunerna skall ha beskattningsrätt är att staten —- Nr 105 måste ta fullt ekonomiskt ansvar för de centrala beslut som påverkar den Onsdagen den kommunala verksamheten. Vid skatteomläggningar är det viktigt att se 23 öktober: 1974 till att den kommunala ekonomin inte urholkas. Kommunerna tål inte uppgörelser av typ Hagaöverenskommelsen så många gånger till. Statsmakterna — Den kommunala måste medverka till att åstadkomma likvärdiga ekonomiska arbetsförhål — demokratin m.m. landen ute i kommunerna. Detta bör enligt centerns uppfattning ske genom vidareutveckling av det grundbidragsoch skatteutjämningssystem som vi har. Det ingår också i utredningens uppdrag att lägga fram förslag i andra frågor, exempelvis informationsfrågor. Det är alldeles uppenbart att information, kontaktfrågor och liknande är väsentliga inslag i den kommunala demokratin. Det är nödvändigt att vandra nya vägar för att öka denna information. Från centern har vi på ett mycket tidigt stadium framhållit att man skulle kunna åstadkomma en betydande förbättring i det här avseendet genom att införa kommundelsfullmäktige eller, som de också benämns, kommundelsråd. Nu kommer utredningen att analysera och lägga fram förslag i anslutning till denna problematik. Det är viktigt att sådana åtgärder vidtas att kommundelsråd eller kommundelsfullmäktige får verkliga uppgifter i den organisation som kan komma att genomföras. Under senare tid har också frågan om institutionsstyrelser kommit upp till diskussion. Det pågår en viss försöksverksamhet i några få kommuner med sådana institutionsstyrelser, och det är alldeles uppenbart att alla vägar skall prövas för att stärka kontakten mellan de enskilda invånarna och den kommunala organisationen. Jag vill liksom beträffande kommundelsfullmäktige säga att institutionsstyrelserna måste få meningsfulla uppgifter, om de skall kunna bidra till en sådan utveckling som jag menar att vi måste främja. Dessa styrelser kan vidare få en besvärlig mellanställning mellan de ordinarie kommunala organen och företagsnämnderna. Det är en problematik som man på fackhåll redan har börjat diskutera. Men det är väl ändå viktigt att vi vandrar alla vägar som står till buds för att inhämta information om uppfattningar bland de enskilda kommuninvånarna, vilken kan vara av värde vid utformningen av kommunens verksamhet. Jag vill understryka att det är av grundläggande betydelse att de politiska partierna får medverka i utvecklingen vad gäller kommundelsfullmäktige, institutionsstyrelser etc. Det måste vara de politiska partiernas egentliga uppgift att vara kontaktorgan mellan enskilda och kommunen, och det är också av de politiska partierna som invånarna i kommunerna kan utkräva det politiska ansvaret. Ett område, inom vilket vi också måste öka insynen, är de kommunala bolagen. Jag vågar säga att vi i dag har en skrämmande utveckling i riktning mot överföring av kommunala uppgifter till kommunala bolag. Vid denna övergång till bolagsform försvinner också insynen i ifrågavarande kommu nala verksamheter. Utredningen har till uppgift att analysera denna problematik och att framlägga förslag i anslutning härtill. Det gäller en mycket stor insynsoch medansvarsfråga, som berör det stora flertalet människor i framtiden. En annan fråga som utredningen skall ta ställning till är samlingsstyre eller majoritetsstyre. Jag vill för min del än en gång redovisa att centern har den mycket bestämda uppfattningen att samlingsstyre är att föredra i den kommunala verksamheten. Vid en sådan ordning får alla partier en ordentlig insyn i servicearbetet. Då får också de många människorna den bästa möjligheten till en ordentlig information. Den direkta kontakten blir bättre än vid ensidigt majoritetsstyre. Det har många gånger sagts att majoritetsstyre ger människorna större möjligheter än samlingsstyre att utkräva det politiska ansvaret. Jag tror att det är en synpunkt som verkligen tål att både analyseras och diskuteras. Jag vill bara kort framhålla att jag tror att samlingsstyre ger många möjligheter till sådana markeringar. En annan fråga som kräver en lösning före 1976 års val är valsättet i landsting och kommuner. Vi har ju också att förvänta en analys från utredningen om den kommunala demokratin av småpartiernas roll i kommunal verksamhet. Därefter skall också förslag om ett nytt valsätt framläggas. Jag tycker att det är en demokratisk uppgift av stor räckvidd att verkligen få bort den ojämna representation i förhållande till underlaget av röster som det finns många exempel på efter det senaste valet. Herr talman! Vi har att förvänta en ingående och omfattande diskussion när utredningen om den kommunala demokratin har lagt fram sitt betänkande under nästa år.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 30 tar upp en lång rad problem som är väsentliga för den kommunala demokratin. Jag skall i det här sammanhanget framför allt peka på en av de frågor som behandlas i utskottets betänkande. Det är frågan om de effekter som de senaste årens kommunsammanslagningar har fått, inte minst för de enskilda människorna. Av de 2 500 kommuner som vi hade på 1940-talet har det nu blivit 278. En månghundraårig, hävdvunnen indelning har försvunnit. Den kommunala servicen har för de enskilda människorna tagit helt nya former. Avståndet mellan politiker och medborgare har i många fall blivit långt större än det var för bara 10-15 år sedan. Byråkratin har svällt ut och upplevs av många människor som ett hot, som en barriär när de vill föra fram sin syn på hur samhället skall utformas. Det sistnämnda har en av sina förklaringar i att vi för 25 år sedan hade drygt 200 000 kommunalt engagerade, medan det i dag bara är ungefär 40 000 som innehar kommunala uppdrag. Det är i och för sig välkända siffror och förhållanden, men de förtjänar alltjämt att hållas i minnet. Vi möter överallt — inte bara inom kommunerna = krav på ständigt större och större enheter, trots att utvecklingen borde ha lärt oss att det ingalunda är någon patentlösning. Den sammanläggning av kommunerna som vi fick bevittna slutfasen av vid det senaste årsskiftet var ingen frivillig historia. Det var, som vi alla vet, fråga om tvångsvisa sammanläggningar, och huvudansvarigt för tvångslagstiftningen var det socialdemokratiska partiet. Man kan säga att regeringen gått mycket hårdhänt fram i sammanläggningsfrågorna. Vi minns alla protesterna från en del av de berörda kommunerna —t.ex. Alfta, Riseberga och Dorotea. Där spelade de utomordentligt kraftiga protesterna från medborgarna ingen roll när det kom till kritan. Människorna tvingades in i storkommuner som de i mångt och mycket kände sig främmande inför. Man förnekade dem rätten att själva utvecklas, skapa sin egen framtid och för sina egna kommuner skapa former som de kände för, som de var beredda att arbeta för och som var förankrade bland de människor som bodde i dessa kommuner. Det är naturligt att människor som på detta sätt tvingats in i stora kommuner reagerar och ofta även känner sig negativa till dem som har ledningen i dessa stora enheter. Det är därför nödvändigt att vi gör en ordentlig utvärdering av kommunsammanläggningarnas effekt och konsekvenser. Vad har sammanläggningarna fått för resultat? Vad har kostnaderna för samhället blivit? Hur har servicen utvecklats för de enskilda människorna? Hur fungerar de nya kommunerna? Detta är bara några exempel på de många frågor som det finns anledning att ställa sig. Dessa frågor, herr talman, ställs mot en mycket allvarlig bakgrund. Medborgarnas kritik mot politikerna, mot beslutsfattarna på såväl rikssom kommunalplanet, tar sig ofta drastiska uttryck. Människorna skyller — naturligtvis i åtskilliga fall med rätta — många av de dagliga problem som de upplever på politikerna. Vi måste därför så snart som det är praktiskt möjligt utreda vad resultatet har blivit av den stora kommunreform som avslutades för snart ett år sedan. Utskottet har pekat på att i dag arbetar två grupper som delvis sysslar med denna fråga. Det arbete som bedrivs vid de statsvetenskapliga institutionerna sedan 1966 och som bekostas med medel från Riksbankens jubileumsfond befinner sig nu i sitt slutskede, och man kan relativt snart förvänta sig en rad avhandlingar med material som är av intresse i sammanhanget. Utredningen om den kommunala demokratin sysslar också med dessa och hithörande frågor. Även här kan man snart förvänta sig resultat. Men även om dessa båda arbeten innebär, för att citera utskottet, ”en viss utvärdering av indelningsreformens konsekvenser”, så finns det all anledning att göra en sammanfattande utvärdering av kommunsammanläggningarnas effekt och konsekvenser. Ett sådant arbete skulle kunna ge svar på många av de frågor som medborgarna har ställt sig under de senaste årens kommunsammanläggande — oavsett om det har skett frivilligt eller tvångsvis — och också ge anvisningar och varningar för framtiden. Det kan emellertid vara lämpligt att avvakta de båda arbeten som tidigare har nämnts, allra helst som det är att vänta resultat från dem ganska snart. Många av de nya storkommunerna är ju ännu inte mer än knappt ett år gamla. Men förr eller senare måste en heltäckande och grundlig utvärdering göras. Detta understryks i ett särskilt yttrande från de moderata ledamöterna i utskottet. Vi delar således i princip det krav som förs fram i motionen 930 av herr Nisser m.fl. Så fort det ur praktiska synpunkter är lämpligt bör alltså den av motionärerna yrkade utredningen komma till stånd. Herr talman! Utskottets betänkande handlar emellertid inte bara om kommunsammanläggningarnas konsekvenser. Där tas också upp många andra frågor som är av betydelse för den kommunala demokratin. Jag vill i detta sammanhang peka på motionen 1187 — av herr Schött m.fl. moderata ledamöter — som innehåller en lång rad förslag om hur den kommunala demokratin skall förbättras och fördjupas. Där återfinns t.ex. krav på kommundelsråd som skulle förbättra närdemokratin väsentligt i våra kommuner. Där förs också tanken på kommunala folkomröstningar fram. Jag tycker att det är djupt beklagligt att man från socialdemokratiskt håll har bromsat en användning av dessa båda institut i vårt land. När det gäller de kommunala folkomröstningarna tycker jag inte det borde råda några delade meningar om att man skall ha möjlighet att i väsentliga frågor låta alla medborgare i en kommun göra sin stämma hörd. Det skulle med all sannolikhet leda till ett väsentligt ökat kommunalt intresse och därigenom också till en vitalisering av den kommunala demokratin. Vidare för vi från moderat håll fram ökade möjligheter för kommunerna att påverka den regionala planeringen. Vi tycker inte att det här skall vara någonting som huvudsakligen skall ligga på de statliga myndigheterna. Ett annat viktigt krav i detta sammanhang gäller insynsfrågorna. Vi upplever att kommunerna engagerar sig på skilda områden. Det blir fler och fler kommunala bolag eller kommunala stiftelser, och det borde mot bakgrund av denna utveckling vara en självklarhet att insynen i de kommunala bolagen ökas. Det får ju inte vara på det sättet att vi i den här kammaren undan för undan — och med rätta — godkänner förslag som syftar till att öka möjligheterna till insyn i näringslivet, medan vi samtidigt mer eller mindre skyfflar bort möjligheterna till insyn i de kommunala sammanhangen. Vi borde i rimlighetens namn börja med att öka insynen på de områden som vi på många sätt har de största möjligheterna att direkt påverka. Vi måste också se till att skapa regler som ger fullmäktige i kommunerna det reella ansvaret för de kommunala bolagens skötsel. Herr talman! De kommunala förtroendemännens arbetssituation är också en fråga som är väsentlig för en fungerande kommunal demokrati. Också här har i år från moderat håll framförts olika krav; de går bl.a. ut på att man skall stärka de kommunala förtroendemännens ställning genom att trygga deras möjligheter till ledighet för kommunalt arbete. De senaste årens samhällsutveckling har klart visat nödvändigheten av Nr 105 att närma människorna till besluten och till beslutsfattarna. Debatten om Onsdagen den pampvälde, byråkrati, byalag och andra gruppers aktiviteter utgör härvidlag 23 oktober 1974 inte bara en allvarlig tankeställare utan också en orsak att göra någonting och inte bara ständigt rala om en förbättrad kommunal demokrati. Den kommunala Vi får ju heller aldrig glömma bort att det utöver de mera talföra grupperna — demokratin m.m. som ofta syns och hörs i massmedia finns hundratusentals människor i detta land som är minst lika intresserade av de kommunala frågorna, som deltar aktivt och följer debatten och vill vara med och påverka utvecklingen. Detta trots att de kanske inte artikulerar sig så tydligt som just de grupper vi dagligen möter i olika massmedia. Deras roll i sammanhanget får vi heller inte glömma bort. Herr talman! Många av de här reformerna har ju den fördelen, till skillnad från mycket annat som vi fattar beslut om i denna kammare, att de i relativt ringa mån påverkar utgiftssidan. Det kostar ganska litet att exempelvis göra det möjligt för kommunerna att anordna kommunala folkomröstningar. En ökad närdemokrati behöver inte innebära några drastiska kostnadsökningar, men de fördelar som kan uppnås skulle vara betydande. De här frågorna är nu föremål för övervägande och utvärdering inom utredningen om den kommunala demokratin.

Herr talman! Jag hade tänkt börja med några iakttagelser om den närdemokratiska förnyelse som för närvarande sker, inte minst hos helt nya medborgargrupper ute i kommunerna, och som vi kan lära oss av i debatten om den kommunala demokratin.

Och det var ett ganska viktigt konstaterande eftersom det utgjorde grunden för majoritetens ställningstagande i skattefrågan. Det var, som personallandstingsrådet klargjorde, helt andra faktorer som var avgörande för skattesatsernas fastställande i det landstinget. Och det gäller generellt. Jag är naturligtvis glad över att det i flertalet av de kommuner där folkpartiet har den politiska ledningen — t.ex. i Göteborg, en stor och viktig kommun =— inte blir någon skattehöjning 1975 och inte heller planeras någon skattehöjning 1976. Men den frågan får vi kanske ägna några minuter åt litet senare. Jag antar att herr Boo vill fortsätta den här dialogen, och ingenting är lättare för mig, varför jag välkomnar honom i så fall. Jag skall i stället erinra dem som i likhet med mig har varit ute en hel del på det politiska fältet under de senaste veckorna om den ganska nya debattstämning som nu råder och som i så hög grad präglas av ett livligare engagemang än man tidigare haft. Det är energifrågan som har utlöst den debatten och satt fantasin i rörelse.

Denna fråga är viktig inte minst därför att partierna gemensamt i samarbete med studieförbunden har kommit fram till att det behövs en remiss till svenska folket innan riksdagen tar ställning i stora och avgörande frågor, t.ex. utbyggnaden av kärnkraften.

Jag tror att det är alldeles nödvändigt att genomföra sådana reformer som här berörs men som tills vidare skjuts upp genom konstitutionsutskottets betänkande och genomföra dem så att människorna får större möjligheter att erövra närheten till sin vardag, där de bor och arbetar. Uppenbart är att det har tänts ett nytt intresse för möjligheterna att påverka partierna mellan valen, just därför att man på det sättet griper in i det som påverkar vår egen vardag: hur lokaltrafiken skall ordnas, hur mycket som bör byggas av småhus i det egna bostadsområdet, hur vården skall byggas upp, hur man skall ta den första kontakten när man behöver läkare osv. Det är sådant som öppnar för medborgarna att delta i det mera traditionella kommunalpolitiska arbetet, där det är viktigt att politikerna verkligen tar reda på hur deras väljare resonerar också mellan valen. Det råder naturligtvis nu, efter många års debatt, allmän enighet om denna grundtanke — åtminstone i ord. Jag tror inte jag misstar mig om jag säger att en del av insikten om närdemokratins nödvändighet är en följd av vad som hänt i andra länder, där medborgarna har tappat förtroendet för de demokratiska organen. I den allmänpolitiska debatten i vintras pläderade talare efter talare från alla partier — med hänvisning till debatten om den nya svenska grundlagen och därför att fenomenet Glistrup fortfarande förmådde samla upp så många danskars missnöje — för att vi förutsättningslöst skulle ta itu med detta. I utkastet till det nya socialdemokratiska partiprogrammet kan man också spåra en delvis ny medvetenhet om riskerna med ett centralstyrt samhälle och nödvändigheten av att närma sig någon form av närdemokrati. Men denna nya debattsituation har också sina risker. Om alla politiker talar om hur viktigt det är med ett brett medborgarinflytande utan att det relativt snabbt händer någonting, finns risken att detta i sin tur föder en ny misstro. Jag tror därför att vi ganska snart måste göra någonting praktiskt av denna växande enighet. Det var av det skälet som jag på folkpartiets landsmöte för en dryg månad sedan lade fram ett närdemokratiskt program, som inte var märkligare än att det skulle vara möjligt att åstadkomma en relativt bred samling kring det, under förutsättning att man verkligen vill vara med och göra någonting snabbt. Den första av de tio punkterna var helt enkelt: Låt kommunerna inrätta kommundelsråd, dvs. lokala styrelser som väljs direkt av alla som bor i en viss kommundel. Jag skall strax återkomma till varför det är så viktigt att kommundelsråden får bli direktvalda och inte som nu i försökskommunerna bara får utses av fullmäktige. Den andra punkten gäller något som har berörts tidigare i dag, nämligen kommunernas rätt att anordna rådgivande folkomröstningar och därmed skaffa sig en remissinstans i sakfrågor där alternativen är klara och enkla. Varför skall staten förbjuda detta? Varför skall länsstyrelserna tvingas att olagligförklara initiativ till sådana folkomröstningar som tas i vissa kommuner? Den tredje punkten är: Ge de direkt berörda på daghem, skolor och ålderdomshem ett nytt inflytande över den egna verksamheten! Ge dem som vistas länge på t.ex. ett ålderdomshem en möjlighet att själva vara med och bestämma! Jag upplevde något både rörande och fascinerande på ett större mellansvenskt ålderdomshem: Den som tog emot och visade runt och talade om exakt hur hemmet fungerade var inte föreståndaren utan en 84-årig gäst, som man kallade honom. Han visade med stolthet upp alla hemmets finesser och berättade om rutinerna och hur personalen fungerade. Han var den självklare vice värden, och hans dag fylldes av det. En fjärde punkt, bekant från många debatter, är att öppna riksdagens egna utskott. Vi tror bergfast på att de offentliga utfrågningarna i riksdagen skulle ge svensk politik en helt ny dimension. Många gånger märker vi att en debatt här i enkammaren slår slint inför allmänheten. Om vi direkt genom utfrågningar av experter fick föra ut beslutsunderlaget till allmänheten strax innan utskott och riksdag själva tar ställning, skulle vi få en helt ny kontakt med många av de väljare som nu med en axelryckning lämnar riksdagsarbetet därhän. Den femte punkten är att försöka förnya remissförfarandet. Där tycker jag att energiremissen är ett exempel på hur man kan gå vidare. Jag är glad över att biträdande utbildningsministern dagen efter det jag hade sagt det här tog fasta på det och rådde kommunerna att göra remissarbetet kring SIA —- utredningen om skolans inre arbete — till en angelägenhet också för föräldrarna. Jag tror att det exemplet kan föras vidare, om man hittar praktiska former, så att de olika remissgrupperna får samma chans att verkligen vara med. Den sjätte punkten är naturligtvis en utmaning mot oss alla; den innebär helt enkelt att vi skall anstränga oss, både i riksdagen och framför allt i kanslihuset, att avskaffa kansliprosan, eftersom den för närvarande utestänger många människor från möjligheten att förstå innebörden av de politiska besluten. Jag tänker naturligtvis i första hand på det som skrivs i författning och förordning, men det måste ju också, när språket skall presenteras politiskt, vara möjligt att förvandla det till vad det skall vara: ett sätt att umgås och inte en barriär som bryter kontakt. En sjunde punkt är att forskare, miljögrupper och byalag skall ha rätt att föra talan mot beslut när kemiska ämnen och farliga tillsatser släpps fria. Detta gäller inte minst våra livsmedel. Här har man avspisat miljögrupper som bråkmakare. Men de måste ju själva få välja hur de vill organisera sig och hur de vill föra debatten. Självfallet skall vi kritisera dem när de inte respekterar fakta, men den debatten skall föras med argument och inte genom försök att hindra dem från att komma till tals. En åttonde punkt är möjligheten att direkt i det sociala arbetet bättre än nu ta vara på viljan till insatser från de frivilliga organisationerna och ta till vara det personliga engagemang och ansvar som inte minst de ideella och kristna samfunden här visat. En nionde punkt är dagsaktuell. Den vill jag bara helt kort rubricera så: Skapa en ”borätt” utöver de små trevande steg som tas i bostadspropositionen! Alltför länge har man resonerat som om boendedemokrati skulle vara detsamma som hur hyresförhandlingar skall gå till och stadsplaner antas. I själva verket är det ju nu fråga om att låta dem som bor i ett område själva direkt ta del i förvaltningen och i besluten om hur det skall vara ordnat kring och i deras egna hus. Den tionde och sista punkten är naturligtvis den allra viktigaste, nämligen att låta arbetsdemokratin nå ett genombrott, inte låta den stanna i en formalisering, inte låta den bara bli institutioner och nya nivåer. De som har samlat erfarenheter och kunnande på en arbetsplats skall mer än tidigare få ta del av besluten. Detta är tio punkter, som jag här har föredragit mycket kort för att inte använda alltför mycket av kammarens tid. Jag vill betrakta dem som en inbjudan och även litet av en utmaning till andra partier, att vi tillsammans skulle kunna genomsyra samhället, som har så stort behov av det, med närdemokrati. Jag skulle vara glad för reaktioner redan i dag, men jag hoppas i varje fall att de andra partierna i den allmänpolitiska debatten den 6 november vill ta upp den här utmaningen. I de direkta delfrågor som behandlas i KU-betänkandet är folkpartiets uppfattning sedan ganska länge känd. Vi tror på de kommunala folkomröstningarna inom klara gränser, vi måste åstadkomma en större öppenhet i bolag och stiftelser och kommunala nämnder och vi måste genom direktvalda kommundelsråd fånga upp opinioner som i de nya storkommunerna annars lätt blir bortglömda. Detta är ingenting som vi nu behöver diskutera teoretiskt längre, eftersom det finns kommundelsråd i verksamhet. Jag kan först ta som exempel en 34 kommundelsråd, och de har fått en mycket stark ställning i Oslos kom 23 oktober 1974 munala liv. Nästan alla frågor som på ett eller annat sätt berör respektive kommundel är kommunstyrelsen skyldig att skicka på remiss till kom Den kommunala ett reportage om detta från Oslo berättade man på det här viset: ”I Oslo Arbeiderparti är man mycket entusiastisk till kommundelsråden. Vill man utveckla demokratin är det här en mycket bra väg att gå, säger en tidigare erfarenhet från ett grannland och skall sedan komma in på de svenska erfarenheterna. Jag tänker på att det i Oslo sedan ett och ett halvt år finns gemensamma expedition. — Vi har upplevt att främlingskapet mellan väljare och förtroendevalda har varit starkt. Nu ger man de lokala förhållandena ett lokalt forum. Det ökar intresset och medinflytandet.” Jan Halvorsen, förste ombudsman i Oslo Arbeiderparti, konstaterar: — Vi märker att intresset för politiken ökar ute i bostadsområden — antalet på åhörarbänkarna när kommundelsråden sammanträder är väsentligt större än det är när byfullmäktige — alltså kommunfullmäktige — sammanträder. I nr 11 i år av Kommunal tidskrift — som ges ut av Svenska kommunförbundet — skriver socionom Helge Eriksson efter ett studiebesök i Oslo: ”Efter närmare ett år av verksamhet i bydelsutvalgen kan konstateras att många av de optimistiska förhoppningarna infriats. Intresset från allmänheten har varit stort, partierna har fått många nya och aktiverat gamla medlemmar. Bydelsutvalgen har nästan mer att göra än de orkar med. Förtroendemän har tvingats ut i bydelarna för att förklara sina ställningstaganden, och inte utan förvåning funnit att medborgarna kunnat acceptera även negativa besked om de fått en rimlig förklaring. Bydelsaktiviteterna fick högt betyg och stöd på alla nivåer och av alla partier i Oslo. När man talade med bydelsordförandena fick man ett starkt intryck av att de kommit ganska jordnära — och att det givit en del välbehövliga chocker. Det är så svårt att urskilja vad som är väsentligt för bydelen, sade en, men det är inte detsamma som man anser på högsta nivå. Det som vi trodde inte var viktigt — det var viktigt.” Vad har då kommundelsråden praktiskt uträttat? Helge Eriksson skriver: ”En del initiativ var synnerligen viktiga. I ett fall hade man påverkat utformningen av ett socialcentrum. I ett annat skaffade man ett anslag för en informationskampanj om utvecklingen av en bydel. Man ordnade kurser och aktiviteter för barn, föräldrar och pensionärer, ofta i samarbete med en förvaltning. En del hade anordnat teaterföreställningar. En trafiksaneringsplan för ett centralt område behandlades på fyra offentliga möten, som var så välbesökta att inte alla fick plats. Det blev ett omfattande yttrande som i många delar beaktades.” Jag skulle vilja rekommendera alla som är tveksamma till tanken på kommundelsråd att läsa den här artikeln i Kommunal tidskrift. Det finns kommundelsråd i verksamhet också i Sverige, och vi har alltså erfarenheter på närmare håll — i Jönköping, i Umeå, i Uppsala, i Göteborg för att ta några exempel. Göteborg gör det mest långtgående försöket. Det startade i våras i sex kommundelar. Två av dem är f. d. självständiga kommuner. 21 ledamöter och 8 suppleanter väljs i vartdera fallet av fullmäktige, därför att man enligt kommunallagen inte får ha direkt val. Frågor som rör kommundelen skall regelmässigt remitteras till det kommundelsråd som det gäller. Råden kan också själva väcka förslag. De för ut information om den kommunala verksamheten, de tar fram aktioner och uppslag som de har fått från dem som bor där. En speciell uppgift i Göteborg är att upprätta ett ”kommundelsprogram”. Det är en sorts analys av vad just den kommundelen har för svårigheter och förslag till åtgärder för att komma till rätta med dem. Facknämnderna får sedan programmet som underlag för sin planering. Ett kommundelsråd har man på försök också givit ett visst beslutsansvar för genomförandet. Det gäller sådana icke reglerade förvaltningsområden som parkverksamhet, idrott och fritid. De andra områdena, som är reglerade i kommunallagen, får man inte ge dem beslutsrätt 1 Rådens sammanträden är offentliga. Också vid ordinarie sammanträden har man skapat möjlighet för alla som kommit att delta i diskussionen. Man gör detta så elegant att man helt enkelt ajournerar det pågående sammanträdet och släpper in dem som har synpunkter, och så tar man på nytt vid när deras inlägg har gjorts. Dessutom ordnar kommundelsråden särskilda öppna debatter i kommundelarna om ämnen som just då är intressanta. Särskilt i två kommundelar har intresset från allmänheten varit stort. Man har kunnat ta fasta på tidigare självständiga kommundelars behov av att få vara med och bestämma. Detta beskrivs så här i HSB:s tidskrift Att bo: ”Aktiviteten hittills har varit t.o.m. livligare än beräknat.” Stadskontoret i Göteborg har just i dagarna ställt samman en intressant statistik från verksamheten hittills. Denna visar att i de sex kommundelsråden har t. 0. m. augusti 124 ärenden behandlats. Nära hälften handlar om trafik, men fritidsoch kulturfrågor har också tagit en stor del av kommundelsrådens tid i anspråk. Nu vill jag fråga — och jag riktar mig då naturligtvis till konstitutionsutskottets ordförande: Om man i Göteborg och på andra håll vill gå vidare, t.ex. låta dem som bor på Styrsö utse sitt kommundelsråd i direkta val, är det då rimligt att staten skall förbjuda det? Om man vill inrätta kommundelsråd som inte bara är rådgivande utan som direkt tar hand om en del uppgifter i den egna kommundelen —1. ex. viss social verksamhet, lokaliseringen av lekskolor och fritidsgårdar m.m. — vad finns det då för skäl att vi som statsmakt skall förbjuda det? Det finns alltså i dag ett förbud. Detta vill vi från folkpartiet ta bort, och det vore bra att få veta hur de andra partierna anser att vi skall klara det här före 1976. Jag kan tyvärr inte fråga kommunministern, för han tränar i dag kommunalpolitik i Zambia — jag får alltså vänta till den 6 november med att fråga honom. Utskottet gör ingen prövning i sak utan konstaterar bara, såvitt jag förstår, att utredningen om kommunal demokrati lägger sitt förslag till våren. Jag tycker inte att det räcker som besked. Vi borde t.ex. få veta om socialdemokraterna är beredda att vara med i arbetet på att ta bort förbudet för kommunerna att låta medborgarna direkt välja sina kommundelsråd och ge dessa vissa egna förvaltningsuppgifter. Kan vi räkna med förslag om detta och annat som kan fördjupa den kommunala demokratin i så god tid att partier och väljare i 1976 års kommunala valrörelser vet att de under mandatperioden kommer att ha rätten att direkt välja kommundelsråd? Det vore bra att få veta åtminstone något om viljeinriktningen.

Herr talman! Det förvånar mig något att herr Helén tycker att jag är djärv när jag i en debatt om kommunal demorkati tar in den kommunalekonomiska problematiken. Jag tycker tvärtom att det är en grundläggande fråga i en diskussion om utvecklingen av den kommunala demokratin. I en sådan diskussion måste man också ta hänsyn till vad uppgörelser av Hagatypen innebär för kommunerna, och det är vad jag gjort. Jag tycker att det är mera djärvt av herr Helén att påstå att centerns alternativ är ett högskattealternativ som skulle — jag uppfattar det i alla fall så — vara sämre för kommunerna. Nej, herr Helén, läs på bättre i det avseendet! Centerns alternativ är att vi skall ta in mera pengar från de kapitalstarka företagen i landet och ge större utrymme på företagssektorn åt de arbetsintensiva företagen och de mindre företagen. Det kommer också att innebära att vi inte i förväg behöver belasta kommunerna med en uppräkning av utgifterna på den sociala sidan med 1,4 procent. Jag behöver, herr Helén, inte gå till något personallandstingsråd i Malmöhus läns landsting för att analysera den ekonomiska situationen för kommunerna i nuläget och när Hagaöverenskommelsen har slagit igenom. För min egen kommun betyder höjningen av socialförsäkringsavgifterna en ökad utdebitering för år 1975 med 80 öre. För landstinget i Kopparbergs län betyder det 45 öre. Det blir alltså redan 1975 tillsammantaget på grund av denna höjning en utdebiteringshöjning med i runt tal kronor 1:25. Denna trend kommer att förstärkas under 1976. Dessutom kommer Hagauppgörelsen att medföra att man tar bort ett skatteunderlag för kommuner och landsting av storleksordningen 1,8 miljarder 1976 och 8,2 miljarder år 1977. Det är alldeles uppenbart att den kommunala ekonomiska situationen inför 1976 och 1977 kommer att bli utomordentligt allvarlig för det stora flertalet kommuner i detta land. Jag ber herr Helén att ta kontakter ute i det verkliga livet. Tag kontakt med den socialdemokratiska kommunstyrelsens ordförande i Avesta och lyssna på hur problemen verkligen är. Jag tycker det är utomordentligt angeläget att vi diskuterar realiteter i det här avseendet. Sedan, herr talman, vill jag bara kort säga att den utmaning som herr Helén riktar till de andra partierna inte är någon utmaning till centern utan på många punkter en anslutning till vad centern har kämpat för under många år för att förstärka den kommunala demokratin.

Herr talman! Det där sista var verkligen glädjande, för det måste ju betyda att herr Boo och centerns riksdagsgrupp nu har anslutit sig till kravet på offentliga utskottsutfrågningar. Det brukar herr Fälldin annars vara ensam om att rösta för tillsammans med folkpartiet och moderaterna. Sedan har jag absolut inte sagt, herr Boo, att det skulle vara djärvt att gå in på den ekonomiska problematik som ligger bakom kommunal demokrati. Tvärtom, det är väl alldeles utmärkt att man tar fasta på den handfasta del som gäller ekonomi. Det som var djärvt och det som jag tillät mig kalla nästan litet heroiskt var att säga nedsättande ord om Hagaöverenskommelsen strax efter det att centern lagt sitt eget skattebud. Vi har nu klart för oss att vad centern vill är att med lönehöjningar och socialförsäkringsavgifter belasta lönekontot för arbetsgivare oavsett om det är fråga om kommuner, landsting eller andra och belasta dem med exakt lika mycket som folkpartiet och socialdemokraterna gör enligt Hagaöverenskommelsen. Därutöver vill centern dels höja bolagsskatten, dels införa en energiskatt som även drabbar kommunerna. Nu ber herr Boo mig att jag skall gå in till den socialdemokratiska kommunstyrelsens ordförande i Avesta. Jag trodde att det var viktigare att jag höll kontakt med centern än med socialdemokraterna. Därför valde jag mitt exempel från Malmöhus läns landsting, där personallandstingsrådet varit med om att tillsammans med centern utforma majoritetens skatteförslag och angett att det icke skapar några ökade kostnader för 1975 eller 1976. Sekunderna för ett kort genmäle går tyvärr för fort. Jag skulle annars gärna ha velat gå in ytterligare på hur centerpropagandan ute i buskarna misshandlat sanningen om innebörden i Hagaöverenskommelsen. Men jag tror att för debattatmosfären i riksdagen är det nog bäst att vi avstår från den sortens beskrivningar, och jag hoppas att herr Boo i fortsättningen också är beredd att göra det.

Vi skall gärna diskutera det här många gånger. Skatteutskottets förslag ger oss osökta tillfällen, men de många felaktiga beskrivningar av Hagauppgörelsens verkliga innebörd som lämnats i den kommunala debatten hoppas jag centerns riksdagsgrupp håller sig för god till att föra fram i den här kammaren.

Herr talman! Först detta om utmaningen. Jag svarade ja på utmaningen beträffande den kommunala biten, och det är det vi diskuterar i dag. Riksdagsutskottens arbetsformer får vi tillfälle att återkomma till senare i höst. Sedan är det nödvändigt att klarlägga ett faktum, nämligen att en övervältring av utgifter på kommunerna så att de tvingas höja skatteuttaget drabbar direkt låginkomsttagarna, eftersom. den kommunala skatten är pro centuell till skillnad från den statliga som är progressivt utformad. Det är väl ändå uppenbart att centerns förslag verkligen åstadkommer en utjämning mellan olika typer av företag här i landet genom att vi tar litet hårdare grepp på de kapitalstarka företagen och ger mer resurser till de arbetsintensiva och även många gånger mindre företagen. Det är ett viktigt inslag i den regionalpolitiska debatten. Markeringen i centerförslaget, att man bör ta ut en högre energiskatt, betyder i praktiken att vi föreslår konkreta åtgärder för att minska efterfrågan på energi. Efter de uttalanden som har gjorts i olika sammanhang tycker jag att herr Helén borde kunna acceptera det som en riktig linje. Övervältringen av kostnader på kommunerna och situationen efter Hagauppgörelsen skall nu bli föremål för överläggningar mellan kommunförbunden och finansdepartementet. Jag vill klart deklarera att det är nödvändigt att staten verkligen tar på sig ett större ansvar i detta avseende, om kommunerna skall ha en chans att hålla en något så när oförändrad utdebitering åren 1976 och 1977. Jag nämnde att minskningen i skatteunderlaget för kommunerna i runda tal blir 8,2 miljarder kronor för år 1977, och vem som helst förstår att det betyder stora problem. Det är mycket väsentligt att klargöra hur vi ser på problematiken kring kommunalt skattestopp. Jag kan nämna att herr Ekström i det sammanhanget har uttalat sig för att man skulle ta ifrån kommunerna den kommunala beskattningsrätten. Jag tycker det är en principiellt mycket viktig fråga som bör diskuteras i en debatt där vi också har att inta positioner för utvecklandet av den kommunala demokratin.

Herr talman! Jag håller helt med herr Boo om att det är viktigt att undersöka möjligheterna att genom en lämplig energibeskattning åstadkomma större sparsamhet. Men det är också, som det framgår av Hagaöverenskommelsen, en sak som måste ses i sitt större sammanhang och som därför skall ingå i skatteutredningens överväganden. Jag håller också med herr Boo om att kommunala skattehöjningar, i synnerhet drastiska sådana, drabbar de lägre inkomsttagarna hårt. Det kostade folkpartiet i Stockholms län ganska mycket arbete och ganska många veckors offentlig debatt att klargöra det för centerns finansledning i samma landsting. En hel del frågor försvann ur debatten, och eftersom herr Boo inte var så ordrik i sitt senaste inlägg skall jag inte vara stygg mot honom. Jag vill bara säga att herr Ekström tydligen kom som en räddande ängel.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 30 handlar om motioner rörande den kommunala demokratin m.m. Liksom herr Johansson i Trollhättan är jag förvånad över hur man i det sammanhanget finner det vara lämpligt att göra en utvärdering av dels Hagauppgörelsen, dels förslaget till finansiering av en skattereform och av pensionsålderssänkningen, som herr Boo här gjorde. Herr Boo åberopade att Svenska kommunförbundet i sitt remissyttrande över 1972 års skatteutrednings senaste betänkande har sagt att 1977 behöver kommunerna — däri inbegripet landstingen — 8 190 miljoner kronor. Staten måste känna sitt ansvar, menade herr Boo, och hjälpa kommunerna med detta. Men herr Boo måste då också känna sitt ansvar som riksdagsledamot och se till att vi får fram dessa 8 190 miljoner kronor. Vilka vägar har vi då att gå? En höjning av momsen med 1 96 betyder 1 miljard kronor. Skall vi ha fram 8 miljarder, kan ett förslag vara, herr Boo, att höja momsen med 8 96! Jag satt dagar och nätter i vintras och diskuterade sänkning av momsen, och jag vet att beredvilligheten i riksdagen att skaffa fram pengar inte är lika stor som beredvilligheten att ute i landsting och kommuner säga att staten skall vara med och bidra till kostnaderna. Jag har för avsikt, herr talman, att ytterligare utveckla de här synpunkterna vid ett annat och lämpligare tillfälle. Vi kommer ju att ha en allmänpolitisk debatt om ca 14 dagar. Då kan vi diskutera både statens och kommunernas ekonomi.
Herr talman! Det är ändå så, herr Ekström, att den kommunala ekonomin finns i bottnen på kommunernas möjligheter att verka. Det är helt omöjligt att diskutera kommunal självstyrelse och kommunal demokrati, om man inte beaktar den kommunalekonomiska delen. Mot den bakgrunden tog jag upp situationen i dag och drog ut konsekvenserna av Hagauppgörelsen. Jag vill än en gång understryka att det måste vara orimligt att föra över skattetyngden från ett progressivt skatteuttagssystem till ett procentuellt system, som det är i kommunerna. Därutöver drabbas kommunerna mycket ojämnt.

Det är rättvist i så måtto att det ger mer bidrag till de kommuner som har dåligt skatteunderlag, och därmed är det en utomordentligt viktig bit i det regionalpolitiska målsättningsprogrammet. Till vad som har sagts tidigare i diskussionen vill jag helt allmänt säga att kommunernas situation under 1976 och 1977 kommer att vara ganska bekymmersam på den ekonomiska sidan. Det är ju därför som Kommunförbundet har begärt de överläggningar med finansdepartementet som nu skall komma till stånd. Det är väl alldeles nödvändigt att man då har en bakgrund och ser problemen i deras helhet. Herr Helén har tidigare under hösten sagt att ett sätt att stärka kommunernas likvida situation och ge dem bättre chanser att verka är att tidigarelägga utbetalning av kommunalskatt från staten till kommunerna. Jag vill bara erinra herr Helén om att vi hade en utredning om de problemen för några år sedan, och den utredningen lade fram förslag som sedan riksdagen tog och som innebar att vi i viss mån påskyndade utbetalningsmöj ligheterna. Men hela den bakomliggande problematiken är att om vi gör Nr 105 det, snabbar vi på utbetalningen till de kommuner som har expansiv verk Onsdagen den samhet, så att vi också den vägen bedriver en fortsatt centralisering. 23 oktober 1974
Den kommunala Herr talman! Om man föreställer sig att någon kommunalt intresserad demokratin m.m. person lyssnar till den här debatten — och det är i och för sig åtminstone tänkbart — eller läser den, så tror jag att han skulle bli förvånad. Vad vi nu behandlar enligt kammarens föredragningslista är nämligen frågor rörande den kommunala demokratin. Men vad vi har fått lyssna till här är bl.a. en fejd om Hagaöverenskommelsen. Det får väl emellertid betraktas som ett privat slagsmål mellan de inblandade parterna — med bidrag från dem som gärna skulle ha velat vara med men inte fick. Som moderat talesman i debatten skall jag inte gå in i det privata slagsmålet. Jag tycker att det i mycket liten utsträckning har med ämnet att göra. Sedan har vi också diskuterat andra intressanta saker. Offentliga utskotts förhör i riksdagen har såvitt jag kan se mycket litet att göra med frågorna om den konimunala demokratin. Arbetsplatsdemokrati har berörts — det har också litet med den kommunala självstyrelsen att göra. Kansliprosan är ett annat exempel som väl inte direkt, herr talman, faller under det här ämnet. Herr Helén begärde i sitt ganska långa anförande svar från de andra partierna om det tiopunktsprogram som han skisserade vid folkpartiets landsmöte för ett tag sedan. Jag skall gärna gå honom till mötes på den punkten. Detta tiopunktsprogram upptar inte några som helst nyheter. Det rör sig om saker som har förekommit i debatten ganska länge. Självfallet är det emellertid — det håller jag med herr Helén om — intressant att få en reaktion från de andra partierna. Den första punkt som herr Helén tog upp gäller kommundelsråd. Jag kan bara från moderata samlingspartiets sida säga ett klart ja på den frågan. Herr Heléns punkt 2 är kommunala folkomröstningar. Mitt svar blir här ett lika klart ja. Punkten 3 går ut på att ge de direkt berörda inflytande på daghem, skolor, ålderdomshem m.m. Mitt svar är också i det fallet ett klart ja. Självfallet skall de som är berörda ha möjligheter att vara med och påverka sin egen närmiljö. När det gäller punkten 4, att öppna riksdagens utskott, har moderata samlingspartiet en klar och positiv inställning. Vi tycker att det är riktigt med offentliga utskottsutfrågningar. Den frågan kommer emellertid upp om någon vecka här i kammaren. Vi får hoppas att herr Helén till dess har övertygat sina vänner i mitten, så att vi åtminstone med lottens hjälp kan få ett positivt beslut i den frågan. Punkten 5 går ut på att viktiga frågor skall föras ut till de berörda, alltså ett utökat kommunalt remissförfarande. Också där är svaret ja. Punkten 6 faller utanför frågan om den kommunala demokratin — den gäller avskaffande av kansliprosan. Ingen eftersträvar naturligtvis kansliprosan, Dock måste jag säga att också riksdagen ibland gör sig skyldig till en kansliprosa som inte är särdeles lättförståelig. Låt mig dock, herr talman, sticka in den reflexionen, att jag hoppas att utvecklingen inte slår över till motsatt ytterlighet. Det kvällstidningsspråk som i dag breder ut sig och som består av korta, stötvisa meningar och ett allmänt vårdslöst språk kan väl heller inte vara någonting att eftersträva. Det underlättar sannerligen icke människornas möjligheter att kommunicera med varandra. Punkten 7 gäller att man skall låta forskare, miljögrupper, byalag och andra grupper få möjlighet att påverka och föra talan mot beslut i olika sammanhang. Självfallet skall inga grupper uteslutas från detta så länge det sker i ordnade former och så länge det är fråga om sakliga inlägg i debatten. Punkten 8, som herr Helén tar upp, avser att man skall ta bättre vara på viljan till personligt ansvar och engagemang. Självfallet är vi inom moderata samlingspartiet ytterligt positiva till detta. Dock talar herr Helén ibland med hög stämma mot ”den nya individualismen”. Jag kan inte tolka herr Heléns förslag nu på annat sätt än att herr Helén här själv har gett sig in på denna uppenbarligen mycket farliga väg. Punkten 9: Skapa borätt! Ja, gäller det att ge människorna ökade möjligheter att äga sina lägenheter, är det någonting som moderata samlingspartiet skrev in i sitt ägardemokratiprogram redan för ett par år sedan, så det är heller ingen nyhet. Punkten 10 slutligen: Släpp loss arbetsplatsdemokratin genom att experimentera på området! Inte heller där är det väl någon människa, i alla fall inte inom moderata samlingspartiet, som haft någonting emot att man genomfört försöksverksamhet. Herr talman! Det var herr Heléns tio punkter. Jag kan alltså inte inse att här föreligger någonting nytt alls; det är sådant som vi har diskuterat under många år. På ett flertal av de här punkterna är det ett enda parti som bromsar — socialdemokraterna. Innan där sker en attitydförändring är det, tror jag, svårt att få till stånd en positiv utveckling. Jag skulle emellertid vilja avsluta med att peka på det som jag började med för en stund sedan i den här debatten, nämligen de effekter som kommunsammanläggningarna har fått. När man genomförde de här kommunsammanläggningarna sades det hela tiden i debatten att det skulle ge människorna möjligheter att få bättre service. I dag vet vi ju att på en rad punkter blev det inte så — det blev i stället en försämrad service för de enskilda människorna. En lång rad av de mål som man trodde sig uppnå med kommunsammanläggningarna förverkligades inte.

Nu vet vi att det inte blev så. Man tog en sak i sänder, och enligt min mening började man i fel ända. Jag vill uttrycka förhoppningen att man i betänkandet från utredningen om den kommunala demokratin, som relativt snart skall framläggas och som vi väl då också får anledning att behandla här i kammaren, inte bara skall tala vackert om kommunal demokrati. Det gör vi ofta, inte minst här i kammaren. Men vi kommer då också att kunna ta ställning till konkreta förslag här i riksdagen, så att vi genom beslut här kan ge människorna det ökade inflytande som alla i princip är överens om men som människorna tycker att det är så förtvivlat svårt att hitta i den kommunala vardagen.

Herr talman! Jag skall ta upp en fråga som berörs i ett av de särskilda yttranden som fogats till konstitutionsutskottets betänkande, nämligen tidpunkten för de reformer som pågående utredning aktualiserar. Flera av de frågor som diskuterats här och som berörs i konstitutionsutskottets betänkande — direktvalda kommundelsråd, ett nytt kommunalt valsystem, nya procedurregler för valen och rösträtt för icke svenska medborgare — är sådant som kräver ändringar i gällande kommunallag och vallag. Därför är det betydelsefullt att de ändringsbesluten fattas så snabbt som möjligt, och i det avseendet oroades jag av herr Johanssons i Trollhättan inlägg, där han sade att frågan om rösträtt för invandrare skulle kunna behandlas i riksdagen på hösten 1975. Han sade också att utredningen om den kommunala demokratin skulle framlägga sitt betänkande under våren 1975, så att riksdagen kunde behandla ärendet före 1976 års val. Men det viktiga här är ju att dessa lagbestämmelser kan tillämpas i 1976 års val. Och för att de skall kunna tillämpas vid nästa allmänna val krävs det beslut av riksdagen våren 1975. Det krävs av flera skäl, jag skall här bara nämna ett. Enligt gällande lagstiftning skall valkretsoch valdistriktsindelningen fastställas året före valåret. Det betyder alltså i detta fall hösten 1975. Det innebär vidare att det beslutsunderlag som länsstyrelser och kommunalfullmäktige skall ha för beslutet måste plockas fram senast på sommaren och senhösten nästa år. Förutsättningarna för valkretsoch valdistriktsindelningen måste därför vara klara låt oss säga senast i maj-juni nästa år. Jag vill påminna herr Johansson i Trollhättan om att vi hösten 1972, alltså ett år före det förra valet, förde en diskussion om ändringar i valreglerna, och den gången sade herr Johansson att det var för sent att ändra de reglerna eftersom arbetet med valkretsoch valdistriktsindelningen hade påbörjats. Det låg en hel del i det argumentet. Jag vill nu bara fråga herr Johansson i Trollhättan: Kan vi få en utfästelse om att vi inte ännu en gång hamnar i den situationen att man säger att det tyvärr är för sent att göra dessa ändringar, därför att valförberedelserna redan har framskridit så långt. Jag tycker det är viktigt att konstitutionsutskottets ordförande nu förklarar att han vill medverka till att vi inte hamnar i den situationen. Om det svaret uteblir kan nämligen lätt den misstanken uppstå att man faktiskt vill hamna i den situationen att det blir för sent att ta de viktiga ändringarna i den kommunala demokratin.

Herr talman! Innan jag går in på herr Johanssons i Trollhättan fem punkter och på huvudinnehållet i hans anförande vill jag gärna säga några ord om herr Johanssons kritiska reflexioner rörande en del kommundelsråd. Herr Johansson tyckte att det var för få människor verksamma. Det kan emellertid inte gälla t.ex. Göteborg, ty där är både antalet valda ordinarie ledamöter och suppleanter fyra fem gånger så stort som herr Johansson angav — och man har där dragit med sig människorna i kommundelen på ett sådant sätt att de kommer till sammanträdena i mycket större skaror än till kommunfullmäktiges egna möten. Man har t.o.m. ajournerat sammanträdena för att ge allmänheten tillfälle att direkt delta i diskussionen för att sedan kunna knyta an till den när man fortsätter sammanträdet. Vi är inom folkpartiet glada över detta, eftersom vi i stor utsträckning fått forma den ordning som praktiseras i Göteborg. Kommundelsråden i Göteborg drabbas alltså inte av kritiken. Om det nu på andra håll förhåller sig så som herr Johansson i Trollhättan säger — jag förmodar att han har rätt i det — så hänger det väl bl.a. samman med att kommundelsråden inte får vara direktvalda. Väljarna skulle aldrig finna sig i att i ett direkt val välja bara fem ledamöter: de skulle behöva en mycket högre grad av representativitet. Men när fullmäktige väljer finns det en risk att man tar alltför få. Så till huvudfrågan! Jag förmodar att herr Johansson i Trollhättan avser att svara mera i detalj på herr Molins viktiga frågor om vad som händer fram till 1976 års val. Jag fattade herr Johanssons uttalande som ett löfte, och jag hoppas att herr Johansson vill bekräfta det. Min ena fråga gällde alltså möjligheterna att till 1976 klara ut förutsättningarna för att under den följande valperioden i praktiken förverkliga förslagen. Min andra fråga är: Bör enligt konstitutionsutskottets ordförandes mening grundinriktningen — det är bara den jag ber om besked om — vara att staten också i fortsättningen skall förbjuda rådgivande kommunala folkomröstningar och kommundelsråd? Det är viljeinriktningen jag vill ha besked om, och det tycker jag mig ännu inte ha fått. Denna fråga ställer jag alltså inte för att låsa herr Johansson i några detaljer utan för att pröva hans goda vilja. Jag vill direkt säga att jag känner stor sympati för herr Johanssons fem punkter. De är lika litet som mina sensationella. Men det är inte heller meningen att de skall vara sensationella utan att de skall föranleda att någonting händer till följd av den enighet som håller på att uppstå. Men när jag nu svarar så positivt på herr Johanssons förslag, skulle då inte herr Johansson kunna ansluta sig till min syn på denna enda punkt, alltså när det gäller viljeinriktningen i fråga om direktvalda kommundelsråd och folkomröstningar, nämligen att vi bör upphäva förbudet?

Herr talman! Vi skulle ju försöka förenkla språket, herr Johansson! Vore det inte enklare att säga att vi tar bort det här förbudet?

Herr talman! Frågan om tidpunkten för beslutens fattande är ändå utomordentligt avgörande här. Det räcker inte med att säga att man hoppas eller önskar att beslut skall kunna fattas under våren 1975. Både frågan om ett nytt kommunalt valsystem och frågan om kommunal rösträtt för invandrarna är frågor som direkt påverkar valkretsoch valdistriktsindelningen. Vi vet t.ex. att invandrare bor grupperade i vissa områden, vilket direkt påverkar valdistriktsindelningen. Det är alltså nödvändigt att riksdagen får fatta sitt beslut under vårriksdagen nästa år, annars kommer vi på hösten i den situationen, att man måste säga: Tyvärr är valförberedelserna nu så långt framskridna att det här inte går att genomföra.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att herr Johansson i Trollhättan har bestämt sig — han vill inte lämna något besked i dag. Därför får jag väl lov att karakterisera honom som ett för dagen hopplöst fall. Det betyder inte att jag betraktar herr Johansson som ett hopplöst fall för framtiden.

Herr talman! Jag är naturligtvis som motionär medveten om att riksdagen 1967 uttalade sig mot obligatorisk kommunal besvärsnämnd och då liksom nu hävdade att det innebär ett visst avsteg från den allmänna principen om kommunernas självbestämmanderätt. Trots de år som har gått sedan dess finner man emellertid att rättstryggheten i vissa frågor som rör den kommunalanställdes egen situation inte är tillfredsställande för personer som är anställda av en kommun men inte är mantalsskrivna där. Allt fler människor bosätter sig ju utanför den kommun där de arbetar, och det gäller naturligtvis även kommunens egna anställda. I de kommuner — och de utgör den stora majoriteten — där det inte finns kommunal besvärsnämnd har dessa kommunalanställda inte samma rättstrygghet som de i kommunen mantalsskrivna. De har inte möjlighet att överklaga beslut som rör dem i deras egenskap av anställda och som de inte anser vara lagliga. I en motion till förra årets riksdag pläderade vi motionärer för att frågan skulle utredas av Kungl. Maj:t, och i debatten hävdade jag att det inte råder likhet inför lagen — ett uttryck som jag anser är lika aktuellt i dag som det var då. Dock föreslog vi inte obligatoriska besvärsnämnder, eftersom vi var medvetna om riksdagens tidigare ställningstagande. Utskottet avstyrkte motionen och kammaren avslog den, men vid betänkandet hade fogats en reservation av representanter för folkpartiet och moderata samlingspartiet. I kammardebatten inträffade emellertid en mycket intressant sak, som har varit helt avgörande för att vi motionärer återkommer i denna fråga och denna gång med förslag om obligatorisk besvärsnämnd. Utskottets dåvarande talesman yrkade avslag på motionen men sade också: ”För egen del är jag inte främmande för tanken att man nu, när man har fått de här nya kommunerna, gör besvärsnämnden obligatorisk i kommunerna. Besvärsnämnden är ju i själva verket en smidig lösning, som ger möjlighet till en objektiv värdering när det gäller den sökandes meriter, och ändå behåller man den kommunala självbestämmanderätten.” Herr talman! Bättre än så kan inte jag i ord formulera nödvändigheten att införa obligatoriska besvärsnämnder. Här gäller, som också utskottets talesman sade i fjol, inga begränsningar i fråga om kommunmedlemskap, utan avgörande är att man sökt en befattning. På det sättet kan rättstryggheten bli tillfredsställande för alla. Det innebär, herr talman, att jag yrkar bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande.
Herr talman! Bara några få ord utöver vad herr Petersson i Röstånga har sagt. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman om det verkligen är rimligt att rättvisan skall vara beroende av bostadsort. Det åskådliggörs allra bäst av ett exempel. Om sju eller åtta personer i Helsingborg, som jobbar i det kommunala, söker en högre tjänst och en av dessa tillsätts, så har alla rätt att klaga utom den som råkar bo i Landskrona eller Ängelholm — han är utestängd. Jag tycker att det är fullständigt avvita, och jag förvånar mig över att vi kan ha ett sådant system. Besvärsnämnden är visserligen bara en liten och ofullständig bit på vägen mot rättvisan, men det är ändå något bättre. Jag vill som sagt fråga om det verkligen är rimligt att man utestänger en sökande, bara för att han råkar bo på en annan plats. Ännu mer groteskt är att om han äger en jordbit eller ett hus i Helsingborg, så har han besvärsrätt. Detta är en liten fråga, men det är en viktig rättvisefråga.